Herr talman! Jag håller med Isa Halvarsson här. I och med att det inte går att få dessa kommuner inplacerade i stödområde 2, är nästa steg tillfälligt stödområde. I detta läget är det bra att det här ses över så fort som möjligt, så att man i de aktuella kommunerna kan få besked och vet hur man skall planera. Det är bra med långsiktiga lösningar. Jag nöjer mig med utskottets förslag.

Herr talman! Jag bor som bekant i ett skogslän, Värmland. Omedelbart efter det här beslutet kontaktades länsstyrelsen i Värmland, som fick beskedet att det tyvärr på grund av beslutet inte går att genomföra planerade investeringar i Värmland. Det var en rad företag som skulle investera i vårt län -- vi skulle bl.a. få AXE-växlar -- men allt sköts upp till framtiden. Den direkta orsaken till detta var att man inte fick ändra taxorna. Det beskedet gick direkt till länsstyrelsen.
Herr talman! Jag beklagar att televerket har spelat ett så högt spel i denna fråga och medverkat till en sådan här uppfattning. Nu har regeringen och de borgerliga partierna utnyttjat detta till max. Det har skadat och skadar skogslänen och glesbygderna. När det nu avslöjats och när televerket kastat masken, som det heter i senaste numret av Statsanställd, är det väl angeläget för oss alla att försöka beskriva fakta och inte skapa intrycket att televerket nu överger skogslänen. Det kommer att innebära i så fall att också näringslivet överger skogslänen.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Isa Halvarsson har sagt i repliken till Kristina Svensson. Vad gäller problembeskrivningen av vår lågkonjunktur, våra strukturproblem och vår dåliga ekonomi vill jag peka på att vi nu har 70 miljarder i budgetunderskott. Då går det inte att ösa ut hur mycket som helst, utan man måste se efter vad man kan spara in på. Detta leder till förslag om en del nya möjligheter. Kommunerna har fått möjligheter att starta alternativ med privata inslag. Det är helt klart att den offentliga vården och omsorgen kommer att vara basen också i fortsättningen i Värmland, men det ges nu möjligheter till privata inslag häri, och jag tror att både de som skall ha vård och omsorg och de som bedriver den kommer att ha nytta av detta på sikt. Jag tror inte att utbildningen på de treåriga linjerna har påverkats i Värmland, utan den pågår precis som vanligt. När det gäller komvux vill jag peka på att man har återfört 300 miljoner dels till komvux, dels till folkhögskolorna. Jag kan hålla med Kristina Svensson om att Värmland har goda förutsättningar. Vårt län ligger bra till. Vi har bra människor och kreativa krafter, och vi skall klara av svårigheterna, trots att det är jobbigt just nu. Jag håller också med om att vi måste arbeta vidare med utlokaliseringen av statlig verksamhet. Det är likadant med utvecklingen av högskolan, som vi är överens om. Det finns inga som helst meningsskiljaktigheter i den frågan. Jag vill vidare beträffande vägprojekten säga att många av dem tyvärr inte är färdigprojekterade. Riksväg 61 förbi Kil är ett stort projekt, som inte blir färdigprojekterat förrän i början av nästa år. Därefter kan man börja bygga. På många ställen är projekteringen inte färdig, och i de sammanhangen måste vi driva på.

Herr talman! Det är bra att vi kan ha de treåriga gymnasieutbildningarna i Värmland. Det är nytt för oss och kan höja kompetensnivån på olika nivåer, både inom gymnasieskolan och inom högskolan. När det gäller komvux har utskottet föreslagit att medel skall återföras till denna, så att i princip de studier som tidigare bedrevs inom komvux och folkhögskolor kan fortsätta. Med en viss effektivisering kan man i princip bibehålla utbildningen oförändrad. Det är bra att utskottet har ändrat detta. Med det ursprungliga förslaget hade man kanske hamnat snett, men med den nu föreslagna ändringen kommer det att gå bra. Byggarbetslösheten är ett bekymmer. Man skall inte bygga nya lägenheter i detta läge. Många sådana och många kontor står tomma i dag. Däremot är det mycket på gång när det gäller reparationer. Det finns många exempel i Värmlandskommunerna på att skolor och vårdhem skall byggas om, och landstinget skall göra likadant. Därtill kommer en hel del ROT-projekt. Mycket kommer alltså att sättas i gång under den närmaste framtiden.

Fru talman! I detta betänkande behandlas regionalpolitiken i de delar som bl.a. är så viktiga för Gävleborgs län. I Gävleborgs län har vi de stora tunga basindustrier som Sverige har haft så stor nytta av i vårt samhällsbygge. I ett län som har den typen av näringsliv är det inte okänt, att om man skall vara konkurrenskraftig måste man strukturrationalisera. Det är ett av leden i åtgärderna för att stärka den internationella konkurrensen. Men för framtiden behövs även andra insatser av mer nationell karaktär. Då tänker jag på infrastrukturåtgärder såsom järnvägar, vägar, utbildning och en rättvis fördelning av utlokaliseringar av olika slag för att motverka de i vissa fall negativa effekter som uppstår i industrilän där strukturförändringar är nödvändiga men slår hårt mot sysselsättningen. Herr talman! Utlokalisering är en metod i regionalpolitiken. Även den här gången kan Gävleborgs län åse hur utlokalisering, som är det komplement som behövs, går oss förbi till förmån för storstadsintressen. Ett exempel på detta är placeringen av folkhälsoinstitutet. Även denna gång kan Gävleborgs län åse hur högskolans lokalbehov schakras bort i samband med den planerade nedläggningen av I 14. Det är förödande för ett industrilän som behöver en bra och än bättre utbildning av olika orsaker. Som industrilän har vi fört statistik som bl.a. visar att vår utbildningsnivå är bland de lägsta i hela landet. Det finns färdiga planer på en ny och utbyggnad av högskolan i Gävle/Sandviken. Nu får man kanske vänta till år 1994 och 1995 innan det mycket sämre alternativet för kasernsplacering kan genomföras. Vi är förtvivlade, herr talman. När det gäller de av både den förra och den nuvarande regeringen anvisade medlen för infrastruktursatsningar på järnväg med snabbtåg mellan Stockholm och Sundsvall och vägförförbättringar av E 4:an på sträckan Söderhamn--Hudiksvall är det fråga om bra projekt. De är redan beslutade. Men vi är inte nöjda med den låga penningnivån, inte minst för sysselsättningens skull. Dessa omfattande projekt är av stort värde för vårt län. Herr talman! Den stora nedgången inom byggsektorn är också mycket oroande för vårt län. Gävleborgs län har nu så stor åderlåtning att det finns stor risk för att de åtaganden som behövs för samhällsbygget av infrastrukturell karaktär inte kan genomföras av egen kraft, utan krafter måste komma utifrån. En sådan åtgärd är inte någon bra lösning ur någon synpunkt för ett bra industrilän. Herr talman! Jag kan inte låta bli att än en gång betona behovet av infrastrukturinvesteringar i Gävleborgs län. Som alltid när en lågkonjunktur drabbar vårt land visar sig Gävleborgs län mycket sårbart. Länet har i dag landets högsta arbetslöshet. Värst är det för byggnadsarbetarna där arbetslösheten ligger på omkring 30 %. De är tätt följda av ungdomsgrupperna. Den höga arbetslösheten är dock inte enbart ett resultat av lågkonjunkturen. Den kan till betydande del hänföras till de långsiktiga strukturella problem som vi har i Gävleborgs län. Länets storföretag genomför stora omstruktureringar av verksamheten. Det senaste exemplet är Stora Cell AB, som i början av januari i år varslade 500 anställda i Skutskär och Vallvik läggs ned. Televerkets, vägverkets och postverkets regionkontor i länet har lagts ner och flyttats från länet. Inom loppet av senaste året har Totalt har under det senaste året nära 5 000 Under innevarande vinter och vår beräknas ytterligare 2 000 tillkomma. En arbetslöshet på 7 % eller därutöver är tyvärr en dyster realitet senare i vår om inte kraftfulla motåtgärder nu sätts in. Hela Sverige skall leva! Den formuleringen är ett citat från förra höstens regeringsförklaring, och den har använts flitigt här i kammaren. Dessutom har riksdagen vid flera tillfällen slagit fast allas rätt till arbete var man än bor i landet. Det är långtgående och riktiga regionalpolitiska mål som förpliktar. Samhällets -- statens -- ansvar är stort för att detta politiskt övergripande mål skall kunna uppfyllas i alla delar av Sverige.

Herr talman! Jag ber att få tacka Anders G Högmark för denna förklaring. Det känns bra att också utskottet har uppmärksammat dessa problem. Jag har inte så många månader i riksdagen bakom mig. Men innan jag tog mig an att skriva denna motion, hade jag bibringats uppfattningen att yrkandena delades mellan utskotten och behandlades separat. Så har nu inte skett. Det är klart att jag, när jag tittar igenom yrkandena med olika förslag, känner det som att de behandlas i några meningar och avfärdas av utskottet. Jag inser arbetsmarknadsutskottets bekymmer, men jag tycker inte att det känns riktigt bra. Jag får ta det som en lärdom till nästa år och se till att väcka, om inte 32 olika motioner, så i varje fall ett mycket högre antal motioner. Jag tror dock att det för läsvärdet och måhända även för sättet att behandla motionerna på i riksdagen, inte i alla sammanhang är nödvändigt att skriva så många motioner. Det kan vara bra att sammanställa problem i en motion. Vi får överväga från vår sida och följa de riktlinjer och regler riksdagen har i detta sammanhang.

Herr talman! Per Stenmarck pratar om subsidiaritetsprincipen och om att regionerna inom Europa skall få klara sin utveckling genom ökat självstyre. Men regionerna i Europa, liksom regionerna i vårt land, har väldigt olika förutsättningar. Somliga regioner har stora befolkningskoncentrationer och en högteknologisk industri, och andra regioner har industriområden som slås ut. Det här mönstret känner vi väl igen från hela OECD-världen. Är det inte en avsevärd risk, Per Stenmarck, om det inte finns en övergripande, styrande hand över de regioner som skall sköta sig själva, för att vissa regioner får en mycket hög tillväxt medan andra hamnar i bakvattnet?

Herr talman! Jag tänkte uppehålla mig vid ett förhållande som gäller omstruktureringen av det militära försvaret och försvarsindustrin. Vänsterpartiet anser att vi bör minska det militära försvaret. Förbandsnedläggningar och minskade beställningar till krigsindustrin är i sig önskvärda, men det medför naturligtvis problem. En hel del kommuner är extremt beroende av försvarets verksamhet, både vad gäller själva förbanden och vad gäller industriernas verksamhet. I betänkandet säger majoriteten att det finns en handlingsberedskap inbyggd i arbetsmarknads och regionalpolitiken. Det är självklart -- fattas bara annat. Frågan är om den handlingsberedskapen räcker till för de åtgärder som dels är genomförda, dels kommer att genomföras. De räcker alltså inte. Det är inte handlingsberedskapen i sig utan hur kvalificerad den är och vilka effekter den kan få som är avgörande. Svensk industri behöver kvalificerade samhällsbeställningar. Ett exempel på det är JAS projektet. Vi menar att den största betydelsen naturligtvis inte är försvarspolitisk; Sverige behöver inte ett så kvalificerat vapensystem för att kunna hävda vårt territorium och vår självständighet. Däremot behöver svensk industri objekt för att utveckla teknik. JAS-projektet är perfekt ur den synpunkten. Viktiga delar av teknikutveckling, liksom i övriga delar av industrivärlden, sker genom försvarsindustrin. När vi minskar på försvarsindustribeställningar behövs ett planerat och långsiktigt arbete, där försvarsindustrins kapacitet överförs till civila områden. Marknaden kommer inte att göra det, inte heller den traditionella arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. Det här gäller den långsiktiga utvecklingen. Vad kan vi då säga om den handlingsberedskap som finns inbyggd och dess förmåga att lösa kortsiktiga problem? Ja, även där kan vi se att effekten är otillräcklig. Karl-Erik Persson nämnde t.ex. de effekter som nedläggningen av I 3 i Örebro har fått för bygden. Självfallet skulle den här handlingsberedskapen då ha kommit till uttryck, men icke -- inte ens den självklara möjligheten att lokalisera SCB:s totala verksamhet vill utskottsmajoriteten diskutera. Det är alltså så att den handlingsberedskap som finns inbyggd i arbetsmarknads och regionalpolitiken inte räcker, varken till den långsiktiga eller till den kortsiktiga utvecklingen, och när det gäller omstruktureringen av svensk försvarsindustri krävs åtgärder av ett helt annat slag i fråga om långsiktighet och planering från samhällets sida.

Herr talman! Jag undrar vad det är för ödets nyck som gör att det är just den 1 april som ett ärende tas upp som handlar om arbetsmarknad och regionalpolitik, och som sträcker sig över så vida fält och stora områden att det nästan är omöjligt att föra en sådan debatt. Det jag vill diskutera rör min region, Stockholm, som jag tycker är mycket eftersatt i en rad olika avseenden. Men man kan fundera över hur debatten läggs upp. Här går var och en upp i talarstolen och talar för sitt län eller område eller utifrån en viss aspekt. Jag kan inte se var den röda tråden finns i dag eller hur debatten skulle kunna föras på annat sätt. Men det kan anstå till ett annat år och en annan första april att ha en annan dagens ordning. Herr talman! Jag tror att vi stockholmare i gemen är oerhört stolta över att leva i Stockholmsregionen. Vi tycker att vi har en bra hembygd. Ofta talar man här i riksdagen om sina hemlän, men då är det andra delar av Sverige som nämns. Stockholm lyfts sällan fram. Det finns mycket positivt att ta fasta på i Stockholmsregionen. Vänsterpartiet vill på olika sätt medverka till att lyfta fram Men jag hoppas att ingen inbillar sig att Stockholmsregionen skulle vara särskilt gynnad i en rad avseenden. Vi vet att arbetslösheten i Stockholms län i dag påminner om situationen i Norrland. Stockholm står inte långt efter. Kanske är arbetslösheten procentmässigt lägre. Men i dag är omkring 40 000 personer arbetslösa i Stockholms län. Vi vet också att det är just ungdomar i vårt län som drabbas. I dag rör det sig om närmare 10 000 ungdomar. I prognoser framkommer det att det inom en snar framtid kan röra sig om att 11 000 ungdomar i Stockholms län står utan arbete. Jag behöver inte gå in på vilka katastrofala följder det här kan få på sikt. Det vet ni alla om. Vi kan gå vidare och titta på socialbidragen. Stockholms län hör till de kommuner i landet vilkas kostnader för socialbidragen ökar kraftigt. När man jämför 1991 med 1990 rör det sig om en ökning på omkring 20 %. Vi vet även där att ungdomarna står för den största ökningen -- särskilt i Stockholms stad. Det finns undersökningar som har sett över myterna om stockholmarna, t.ex. att stockholmarna skulle ha det särskilt bra ekonomiskt. Det har visat sig att levnadsomkostnaderna för stockholmarna är avsevärt mycket högre än vad de är för människor med samma inkomster och boendemiljö i andra delar av vårt land. Vi vet också att Stockholm får betala en hel del extra för den sociala utslagning som råder i stora delar av länet. Som stockholmare är jag naturligtvis oerhört oroad över den kommunalekonomiska utredningen. Nu finns det de som säger att de redovisade effekterna inte kommer att bli så kraftiga som det aviserades från början. Men även 1 % nedskärning i kommunernas ekonomi är tillräckligt allvarligt. För Stockholms stad har det för budgeten 1993 diskuterats en nedskärning på 700 milj.kr. Var och en förstår vad det kommer att innebära när det gäller nedskärningar på den sociala servicen. I söderkommunerna i Stockholms län, Huddinge och Haninge, diskuteras i dag katastrofala nedskärningar. Barnstugor, bibliotek och annan kommunal service kan komma att läggas ner. Det är just den typ av service som skulle behöva förstärkas för dem som mest behöver den. I den kommunalekonomiska kommittén har det varit en diskussion om att slopa den inomregionala skatteutjämningen. Där skulle de söderkommuner som har dålig ekonomi belastas ytterligare. Jag tycker att det är att frånta landstinget möjligheten att stärka fattiga kommuner gentemot svaga. Vänsterpartiet har väckt en motion. Jag yrkar inte bifall till den, men jag vill hävda att den inte har blivit särskilt väl beaktad. Regeringen måste nu satsa på ROT-program och att bygga ut kollektivtrafiken -- alltså inte vänta på att Dennisöverenskommelsen med tyngdpunkt på motorvägar och motorleder i väster och österled i första hand skall tillgodoses. Den kollektiva trafiken bör stärkas. Flera talare har varit inne på kvinnoperspektivet när det gäller budget, glesbygd och att leva i olika delar av vårt län. Jag tycker att kollektivtrafiken i Stockholms län i allra högsta grad kommer in i den diskussionen. Det är framför allt kvinnor som åker kollektivt och skulle vara betjänta av att få en bättre kollektivtrafik. Vi i Vänsterpartiet har också lyft fram skärgårdsfrågor i motionen. Stockholm är inte ensamt om att ha en vacker skärgård. Det finns en hel rad förslag i vår Stockholmsmotion som skulle förbättra skärgårdsmiljön. Men det krävs också att de avarter av skärgårdstrafik som finns i dag åtgärdas och att man rustar upp bryggor m.m. Jag slutar mitt anförande här, och jag vill hänvisa till vår motion. Där finns en rad yrkanden. Jag tycker inte att motionen inte i tillräcklig grad har blivit beaktad. Jag hoppas att frågorna återkommer i andra utskott och att de kan få en mer reell behandling. Jag vill gärna hänvisa till en socialdemokratisk motion av Anita Johansson m.fl. som också pekar på viktiga insatser för just kvinnor i Stockholms län.